Herr talman! Årets utrikesdeklaration inleds med att utrikesministern förklarar, att en svensk utrikesministers första förpliktelse är att försöka uppnå och bibehålla ett politiskt samförstånd om utrikespolitikens huvudlinjer. Jag välkomnar detta, liksom utrikesministerns klara bekännelse till en livaktig utrikespolitisk debatt i syfte att bana vägen för och ständigt definiera ett nytt samförstånd. Men ord som utrikesministerns klingar inte riktigt rent när vi samtidigt hör kabinettssekreteraren i officiella anföranden tala om ”en socialdemokratisk säkerhetspolitisk hegemoni”. Den som talar om hegemoni, kan icke samtidigt söka samförstånd. Den som söker samförstånd, måste ge upp tankar på ett partis hegemoni över svensk säkerhetspolitik. Att söka sätta partistämpel på svensk utrikespolitik är att förringa dess kraft utåt och äventyra dess förankring inåt. Utrikespolitiken skall vara nationell i detta ords allra sannaste bemärkelse. Det handlar om värnet av nationens intressen och av de värderingar vi gemensamt företräder. Jag skulle sätta värde på om utrikesledningen i fortsättningen inte talade med två tungor i denna fråga. Herr talman! I ställningstagandena på olika områden visar utrikesdeklarationen på den samsyn i sak som finns i stora delar av svensk utrikespolitik. Tiden som gått sedan fjolårets utrikesdeklaration har inneburit betydelsefulla förändringar i den omvärld mot bakgrund av vilken vi formar vår nationella linje. Det s.k. INF-avtalet mellan USA och Sovjet är det första genuina nedrustningsavtalet på kärnvapenområdet under efterkrigstiden. Det innebar ett genombrott bl.a. för mycket noggranna bestämmelser om kontroll och verifikation. Ett decennium efter det att Sovjetunionen inledde utplaceringen av sina s.k. SS20-robotar, med de olika motreaktioner detta så småningom ledde till fftån NATO:s sida, har det uppnåtts ett förhandlingsresultat som går längre när det gäller nedrustning än vad stora delar av dens.k. fredsrörelsen vågade kräva. De s.k. START-förhandlingarna fortsätter i syfte att söka nå ett avtal för att minska de strategiska kärnvapenarsenalerna med 50 96. Betydelsefulla framsteg har gjorts, även om det inte förefaller sannolikt att man hinner får fram ett färdigt avtal redan till toppmötet i Moskva. Från nordisk utgångspunkt är uppgörelsen vid toppmötet i Washington om att förhandla också om en begräsning av de sjöbaserade kryssningsrobotarna värd att nämnas speciellt. Även på andra områden av nedrustningssamtalen finns tecken som tyder på framsteg. Jag kan dock inte låta bli att notera, när jag skall kommentera utrikesdeklarationen, att dets.k. sexnationsinitiativet nu även av regeringen reducerats avsevärt i betydelse genom att det inte får mer än en tämligen intetsägande rad i utrikesdeklarationen. På olika områden ser vi hur den nya strategiska kompromiss mellan USA och Sovjet som vi började skönja för några år sedan nu får allt fastare konturer. Efter toppmötet i Washington planeras nu ett toppmöte i Moskva mot slutet av våren. Det blir det fjärde toppmötet mellan president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov på två år. På bara några få år har supermaktsrelationen gått från hård verbal konfrontation till en konkret vilja att sluta överenskommelser för att reglera den bestående rivaliteten mellan de bägge maktblocken. Under Bresjnev-erans decennier utmärktes sovjetisk politik för det första av en strävan att med en stark militär upprustning förskjuta den s.k. styrkekorrelationen mellan USA och Sovjetunionen i sovjetisk favör och för det andra av försök att utnyttja den uppnådda styrkan till olika positionsframflyttningar. Basen för denna politik försvagades emellertid genom det sovjetiska samhällets allt påtagligare inre stagnation. Enligt vad generalsekreterare Gorbatjov nyligen sagt, fanns det ingen tillväxt alls i den sovjetiska ekonomin under 20 år, om man räknar bort effekterna av oljeprishöjningarna och effekterna av den starka ökningen av vodkaförsäljningen. I början av 1980-talet började nationalinkomsten i Sovjetunionen t.o.m. att sjunka. Det handlade om ett socialt och ekonomiskt misslyckande av historiska dimensioner. Samtidigt ledde den expansiva och styrkeinriktade sovjetiska politiken under denna period till en politisk omsvängning i främst USA i slutet av 1970-talet. På 1980-talet kom Reagan-erans militära upprustning och ekonomiska vitalisering av USA att utmana ett Sovjetunionen vars stagnation och kris blev allt tydligare. I dag är det uppenbart, som utrikesministern påpekade, att de inre reformerna står högst upp på de sovjetiska ledarnas dagordning. De vet att dagens sovjetiska samhälle i ett längre perspektiv knappast klarar av de supermaktsåtaganden man gjort. De vet att förutsättningen för sovjetisk maktutveckling i olika delar av världen på sikt är genomgripande inre reformer. De vet också att tiden är tämligen kort. Det är nu tre år sedan Michail Gorbatjov blev den senaste i serien av Lenins och Stalins arvtagare. Såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt har dessa år inneburit betydelsefulla förändringar. Det finns en strävan att reglera och avveckla olika konflikter och motsättningar runt Sovjetväldets periferi i syfte att uppnå lugnare förutsättningar för den inre reformpolitiken. Försöken att reglera förhållandet till Kina tillhör den bilden, liksom ansträngningarna att komma ut ur ockupationskriget i Afghanistan. Samtidigt ser vi nu hur denna politik leder till nya spänningar inom det stora sovjetiska väldet. Vi har nåtts av de darrande videobilderna från de häftiga konflikterna i Transkaukasus. Vi känner de nya strömningarna i de baltiska republikerna. Sovjetunionens europeiska satellitbälte är spänningarna mellan reform och repression allt tydligare. Vi såg bilderna från gårdagens demonstration i Budapest. De senaste månadernas utveckling i DDR har mycket tydligt visat satellitregimernas allt större svårigheter att klara Gorbatjov-erans känsliga balansgång. När de strategiska rustningsfrågorna regleras, kommer de olika regionala konflikterna att komma allt mer i fokus. Två av dem, som jag skall koncentrera mig på, är av speciellt intresse i dag: Afghanistan och Mellersta Östern. Det sovjetiska ockupationskriget i Afghanistan under 1980-talet har blivit en betydande belastning för den sovjetiska ledningen. Trots mycket stor brutalitet och insats av upp emot 120 000 soldater har den sovjetiska krigsmakten icke förmått att säkra kontrollen över Afghanistan. När den sovjetiska ledningen nu är beredd till ett militärt tillbakadragande, är det en händelse av stor vikt. Vi är, för att uttrycka det försiktigt, inte bortskämda med sådant. Sverige måste stödja ett snabbt sovjetiskt tillbakadragande, ett återupprättande av Afghanistan som ett oberoende och neutralt land, verkligt självbestämmande för det afghanska folket och möjligheter för alla flyktingar att återvända till fred och frihet. Det finns ingen renodlad militär lösning på konflikten. Det måste också till en politisk reglering. Att en grupp behärskar hela regeringsmakten i Kabul efter ett sovjetiskt tillbakadragande borgar tyvärr icke för stabilitet och fred. Under de senaste månaderna har de olika konflikterna i Mellersta Östern förvärrats. Ur den internationella stabiliteten och säkerhetens synvinkel är i dag det fortsatta kriget mellan Iran och Irak den allvarligaste av dessa. Den senaste veckans upptrappade robotkrigföring mellan städer understryker åter vikten av en fredlig lösning. Genom resolution 598 har Förenta nationerna visat att organisationen inte står alldeles kraftlös i denna allvarliga konflikt. Det skulle kunna bidra till en förstärkning av den under senare decennier skadade tilltron till Förenta nationernas förmåga att hantera akuta krislägen, om organisationen i detta fall kunde spela en konstruktiv roll. Om Sverige kunde bidra till detta, tror jag att vi skulle göra en mycket viktig insats. Den palestinska resningen på Västbanken och i Gaza sedan början av december har åter fäst världens uppmärksamhet på oförmågan att reglera förhållandet mellan Israel, palestinierna och de olika arabstaterna. Den s.k. Camp David-uppgörelsen 1978 mellan Israel och Egypten var ett betydelsefullt steg i riktning mot stabilitet i området. Men genom att inte alla stater inkluderades i fredsansträngningarna och genom att politiska krafter inom Israel i allt högre grad började att tala om ett ”Storisrael” kom Camp David-processen inte att fullföljas. Av de utlovade autonomiförhandlingarna om Västbanken blev intet. Och under det senaste decenniet har frustrationen därför byggts upp framför allt hos ungdomar i de ockuperade områdena. Det är denna vi sett explodera under de senaste månaderna. Israel är en demokrati. Däri ligger grunden för den samhörighet de flesta av oss känner med det israeliska samhället och med den israeliska staten. Men en demokrati, herr talman, kan i längden aldrig vara en ockupationsmakt utan att korrumpera sin egen själ. En värnpliktsarmé kan i längden aldrig fungera som en ockupationsstyrka. Vi reagerar starkt mot den brutalitet som vi ser israeliska värnpliktiga i svåra situationer utöva mot palestinska revoltörer. Vi vet förvisso, att det i andra länder i Mellersta Östern går att dokumentera övergrepp som är långt brutalare. Ändå reagerar vi, därför att för oss är Israel demokratins och de mänskliga rättigheternas utpost i denna del av världen. Om huvudlinjerna i svensk Mellersta Östern-politik råder enighet. Låt mig dock göra några anmärkningar med anledning av deklarationens formuleringar. Den ”solidaritet med det palestinska folket” som deklarationen talar om måste ha sin spegelbild i den solidaritet med det judiska folket som är så fast förankrad i Sverige. Och fördömandet av våld och brutalitet måste ha udden riktad åt båda hållen för att dess moraliska styrka icke skall gå förlorad. Vi fördömer israelisk brutalitet. Vi fördömer palestinska terrorattacker. Israel måste dra sig tillbaka från ockuperade områden. Därom råder ingen tvekan. Men att dogmatiskt hålla fast vid 1967 års gränser, på det sätt deklarationen antyder, tror jag inte är klok politik. En folkrättslig överenskommelse om fred för israelerna och självbestämmande för palestinierna måste också vara en överenskommelse om rimliga gränser. Det kan inte ligga i någons intresse att åter försöka dela Jerusalem. Att Israel skall erkänna PLO som en part i förhandlingar är ett självklart krav i en svensk utrikesdeklaration. Det borde även kravet på PLO att otvetydigt erkänna Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser vara. Vad gäller framtiden tror jag inte att det är klokt att alltför bestämt binda sig för tanken att en självständig palestinsk stat, omfattande Västbanken och Gaza, måste upprättas. Områdena är små, de är åtskilda och svaga kanske alltför små, alltför åtskilda och alltför svaga för att med utsikt till verklig självständighet kunna forma en egen stat. Den palestinska resningen har lett till en ny politisk situation i området. Den amerikanska utrikesministern Shultz fredsplan ställer såväl Israel som företrädare för PLO och arabstaterna inför nödvändigheten att snabbt fatta beslut. Utrikesminister Shultz ansträngningar är värda all respekt. Finns nu modet till kompromisser, kan två decenniers dödläge kanske brytas. Finns det inte, riskerar våldsspiralen att förvärras. I ett längre perspektiv är det staten Israel som hotas allra mest av det. Herr talman! Trots vårt intresse och vårt engagemang för det som händer i andra delar av vår värld, måste vår egen världsdel och vårt eget Europa stå i fokus för vår utrikespolitik. Den europeiska utmaningen är uppenbar. Jag har diskuterat den vid åtskilliga tillfällen under det senaste året i denna kammare. Nu vet vi, efter framgångarna med att lösa jordbrukskrisen och att lösa finanskrisen att EG:s arbete med förverkligandet av den inre marknaden skjuter ny fart. Riskerna för att vi kommer att ställas vid sidan av delar av denna utveckling är stora. Det skulle leda till försämrade förutsättningar för svensk välfärdsutveckling under kommande decennier. Jag noterar med tillfredsställelse också i deklarationen, att statsministern nu skall göra en blixtresa genom Europa. Det är måhända litet senkommet och det verkar litet snålt tilltaget, men det är förvisso bättre än ingenting. Jag noterar också med tillfredsställelse, att utrikesdeklarationen talar om den sociala dimensionen i EG-integrationen. I dessa formuleringar borde ju ligga en beredskap från regeringens sida att också vara med och lämna konkreta ekonomiska bidrag till EG-programmen på bl.a. regionaloch forskningspolitikens områden. Jag vill samtidigt varna för tendenser, som också finns i deklarationen, att läsa in en alltför stor förståelse för svensk EG-politik i de vänligheter som jag utgår från att statsråd möter på sina rundresor i Västeuropa. Det skulle förvåna mig mycket om inte också rapporteringen till UD återspeglade den med viss misstro blandade skepsis som svensk Europapolitik inte sällan möts med i dessa länder. Om Europapolitikens färdriktning har enigheten under det senaste året blivit allt större. Det tycker jag är mycket bra. Men vi har delade meningar på vissa punkter såväl vad gäller medlen som vad gäller de insatser som nu krävs för att nå betydelsefulla mål. Till den frågan kommer vi att återkomma i samband med att vi här i kammaren skall diskutera den proposition om riktlinjer för Europapolitiken som regeringen har lagt fram. Hur Europasamarbetet i alla sina delar kommer att utvecklas in på och genom 1990-talet vet vi i dag faktiskt inte. Därmed är det inte heller möjligt att ha någon bestämd mening om huruvida ett svenskt medlemskap då kan förenas med vår neutralitetslinje eller ej. Vi skall inte, för att låna en formulering, förolämpa framtiden genom att säga ”aldrig” i politiken. Herr talman! Det var med viss förvåning som jag noterade att de olika sovjetiska utspel gentemot Norden vi sett under de senaste sju månaderna inte gavs ett större utrymme i utrikesdeklarationen. Det är inte vanligt att våra nordiska länder blir föremål för den typ av uppmärksamhet som vi såg i generalsekreterare Gorbatjovs tal i Murmansk den 1 oktober och de utspel som följt därefter, bl.a. i samband med ministerrådspresidenten Ryzjkovs besök i Stockholm och Oslo. Det är intressant och viktigt att notera, att ett genomgående drag i de olika sovjetiska anföranden och artiklar som vi sett under dessa månader varit dels konstaterandet av det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets ökade strategiska betydelse, dels uttalanden om en fortgående ”militarisering” av regionen. Det är i detta perspektiv de olika förslag till begränsningar av främst marina aktiviter kring Norden som lagts fram skall ses. Under två decennier har de sovjetiska marinstridskrafterna i området byggts ut mycket kraftigt. Denna militära kraftutveckling har kastat sina säkerhetspolitiska skuggor över alla de nordiska länderna — det känner vi väl. Nu ser vi en tydlig förändring i det sovjetiska marina utnyttjandet av främst Nordatlanten. Vissa strategiska robotubåtar, som tidigare passerade ner genom Nordatlanten för att patrullera längs Förenta Staternas kust, har nu i stället börjat patrullera i de nordliga farvattnen. Deras missiler kan bara vara avsedda för insats mot Europa. Andra strategiska ubåtar med interkontinentala robotar har fått än mer tillbakadragna patrullområden in i Barents hav och Polarhavet. Samtidigt har den sovjetiska marinens aktiviteter ner i Nordatlanten inskränkts mycket kraftigt. Kortare men mer intensiva övningar koncentreras nu till det närmaste skyddsområdet kring baser och tillbakadragna ubåtsområden. I detta läge har Sovjetunionen ett mycket starkt intresse av den typ av marina begränsningar som Sovjetunionen nu har lagt fram förslag om. Sambandet mellan politiska initiativ och militära förändringar är i detta fall mycket påtagligt. Det framgår bl.a. av att man inte föreslår begränsningar i de områden som man själv opererar mest i. Det är anmärkningsvärt att regeringen i deklarationen, i sina resonemang om marina begränsningar, icke nämner den för Sverige centrala principen om havens frihet. Jag utgår ifrån att det handlar om ett förbiseende, för Sverige har inget intresse av arrangemang som begränsar det fria tillträdet till Östersjön eller som riskerar att försvaga våra grannländers säkerhet. De olika sovjetiska förslagen på säkerhetsområdet skall prövas mycket noga. I flera fall rör förslagen frågor som bör avhandlas främst av de bägge allianserna. I andra fall bör förslagen bli föremål för andra former av multilaterala överväganden. Sverige har inget intresse av en regionalisering av dessa frågor eller av bilaterala säkerhetsarrangemang med den ena eller den andra supermakten. Herr talman! Vår säkerhetspolitik måste stå stark. Att vi gemensamt har tvingats konstatera att de mot vårt land riktade undervattensoperationerna fortsätter innebär ett allvarligt misslyckande för vår säkerhetspolitik. I den mån som utrikespolitiken, som utrikesministern säger i deklarationen, skall vara den första försvarslinjen för Sverige tvingas vi också konstatera att den har varit verkningslös som sådan. Och den avgörande försvarslinje som vårt försvar utgör har under två decennier kontinuerligt försvagats. Det 1990-tal som vi nu blickar fram mot kommer att innebära nya utmaningar för vår utrikes-, vår säkerhetsoch vår försvarspolitik. I den snabba globala tekniska och ekonomiska omvandlingens spår — den fredliga samverkan och den fredliga konkurrensen — förändras i dag relationer mellan länder och världsdelar långt snabbare än vad vi kanske anar. Att Sverige ekonomiskt tappar mark kan i det längre perspektivet tyvärr inte undgå att också påverka vår utrikespolitiks förutsättningar. De strategiska spänningarna kring Nordeuropa kan inte förväntas avta. Övertolkningar är alltid farliga, men det går att se tecken på motsatsen. Den europeiska integrationen skjuter ny fart. Och det handlar om integration, inte bara om samarbete, som det talas om i deklarationen. I denna integration måste Sverige vara med. Sverige får inte reduceras till bara en randstat när det gäller att bygga en ny framtid för Europa. Samtidigt växer stödet för de frihetens och demokratins värderingar som alltid borde stå centrala i svensk utrikespolitik. Frigörelse och demokratisering har präglat många länder, icke minst i den tredje världen, under 1980-talet, och vi har all anledning att ge allt det stöd vi kan till en fortsättning av denna process. Kring dessa utmaningar för vår politik skall vi söka ett nationellt samförstånd, ett samförstånd baserat på dialogens — aldrig hegemonisträvandenas — grund.

Herr talman! På internationella kvinnodagen i förra veckan hungerstrejkade 100 judiska kvinnor i Sovjetunionen. De var alla s.k. refusnikar, som sökt om men förvägrats utresa ur Sovjetunionen. Hungerstrejken genomfördes i skymundan. Offentligt kunde inte demonstrationen ske. Däremot har Ida Nudel fått utvandra från Sovjet till Israel. Efter många års väntan och hårda trakasserier blev denna grundläggande rättighet hennes. Andrej Sacharov fick för en tid sedan företräde hos generalsekreterare Gorbatjov. Alldeles nyss hade det varit en mycket osannolik tanke att Sacharov, den kanske mest kände symbolgestalten för det öppna motståndet mot Sovjetledningens förtryck av oliktänkande, skulle kallas till Kreml för försoningssamtal.

Kanske handlar det bara om att söka framstå som något mer civiliserad i det internationella umgänget och inte på en i grunden ändrad syn på mänskliga rättigheter och individens frihet. Så mycket förefaller klart att glasnost och perestrojka inte skall förväxlas med en sann demokratisk process. Det handlar nog snarare om att en ökad öppenhet och en mera anständig behandling av människor är ett sätt att få fart på samhällsutvecklingen för att därigenom behålla och stärka det politiska systemets maktställning. Sovjetledningen har nog inte för avsikt att överge en diktatorisk enpartistat till förmån för demokrati. Det hindrar inte att utvecklingen i Sovjetunionen hör till det mera hoppingivande som inträffat i världen på lång tid. Vi ville så gärna tro att inga andra avsikter fanns där bakom än respekten för individens värde och värdighet. Men klokheten säger oss att vi bör se på det som händer med politisk realism och analytisk kyla. Vår attityd kan emellertid endast vara den att det måtte gå väl för alla som vill distansera sig från stalinismens tortyr och Bresjnev-erans förtryck. Vi måste få hoppas och tro att vi bara har sett början, att stenen när den väl kommit i rullning inte går att stoppa. För varför skulle kraven och förhoppningarna sättas lägre av medborgarna i Sovjetunionen än av medborgarna i vårt eget land? Vi som hyllar demokratin som den överlägsna styrelseformen kan inte önska något högre eller annorlunda för Sovjetunionens medborgare än att de finge åtnjuta den fullvärdiga demokratins mänskliga frioch rättigheter. Det är emellertid ostridigt att redan inträffade förändringar i Sovjetunionen gjort det möjligt att se något ljusare på läget i världen. Utan dessa förändringar hade sannolikt inte avtalet med USA om nedmontering av medeldistansmissilerna varit möjligt. Det är en betydelsefull händelse. Kanske inte i första hand för den faktiska minskningen av mängden kärnvapen utan för det faktum att det kan vara ett trendbrott. För första gången avtalas om en minskning. Det är betydelsefullt också därför att överenskommelsen innehåller en gemensam ambition att gå vidare med en halvering av kärnvapenarsenalerna. Därmed har det lagts på förhandlingsbordet som länge endast var fredsrörelsens dröm och vision. Det må, herr talman, i det här sammanhanget vara tillåtet att också uttala en förhoppning om att den pågående nomineringen av presidentkandidater i USA skulle föda en politisk ledargestalt, som var förmögen att formulera de visioner om en fri och fredlig värld som inte minst dagens ungdom hungrar efter. Den klimatförändring som har inträtt i relationerna mellan USA och Sovjetunionen kan på sikt få konsekvenser för spänningsläget också i vår del av världen. Även om risken för stormaktskrig kanske inte har ökat, är det en allmän bedömning att det nordatlantiska och nordeuropeiska området under de senaste decennierna har fått ökad strategisk betydelse. Norden har blivit mer utsatt i samband med kriser och väpnade konflikter mellan stormaktsblocken. Alla uppslag som kan leda till ökad stabilisering i vår del av världen måste mot den här bakgrunden bedömas seriöst. Högsta sovjet har tillskrivit de nordiska och nordamerikanska parlamenten och föreslagit omfattande konsultationer i syfte att minska spänningarna i Nordeuropa. Synpunkterna förtjänar att analyseras och diskuteras. Men det bör göras klart, att verkställigheten av svensk utrikesoch säkerhetspolitik handhas av regeringen. I denna uppgift bör den eftersträva bred förankring i parlamentet. Det är angeläget, att utrikesoch säkerhetspolitiken är konsistent och stabil över tiden. Det förutsätter en vilja från den sittande regeringens sida att eftersträva enighet och samförstånd. Som utrikesministern understrukit i sin deklaration utgör den gynnsamma utgången av de långa och segslitna förhandlingarna om gränsdragningen i Östersjön en god illustration till värdet av sådant samförstånd. Den partipolitiska enigheten om vari de svenska intressena bestod stärkte den svenska förhandlingspositionen. Om inte Sovjetunionen velat ha en uppgörelse hade det naturligtvis inte hjälpt med aldrig så enig uppställning från svensk sida. Men när nu tillfälle gavs att lösa frågan förhandlingsvägen, var den demonstrerade enigheten en styrka och kanske en förutsättning för en acceptabel utgång av förhandlingarna. Denna överenskommelse har möjligen satt en liten fjäder i regeringshatten. Vi missunnar inte regeringen den. Också den politiska oppositionen har ett ansvar för att sätta nationens väl före allt annat. Värdet härav borde ha inpräntats av erfarenheterna från Östersjöförhandlingarna och de borde vara giltiga, oavsett vem som sitter i regering och vem som är i opposition. Utrikesdeklarationen är föredömligt utförlig i sak och balanserad i ordval. Den bygger på och hyllar detta nationella samförstånd. Denna inställning får emellertid inte reserveras för utrikesdeklarationer utan måste ha sin motsvarighet i det dagliga handhavandet och uttolkningen av utrikespolitiken i intervjuer och uttalanden. En bred samling kring en traditionell utrikespolitik bygger i första hand på grundläggande gemensamma värderingar om vad som gagnar vårt land som alliansfri, oberoende demokrati. Men den måste också baseras på en ömsesidig respekt mellan de demokratiska partierna. En sådan respekt kan inte upprätthållas, om ett parti anser sig vara förmer än andra. När därför den nuvarande kabinettssekreteraren, utrikesförvaltningens högste ämbetsman och utrikesministerns närmaste man, säger, att socialdemokratin kräver ”hegemoni” över utrikespolitiken och att svensk utrikespolitik skulle ”falla samman”, om inte socialdemokrater handhar den, då äventyras denna enighet och detta samförstånd. Det är möjligt att dessa uttalanden endast avspeglar kabinettssekreterarens egen syn på saken. Det är tills vidare min förhoppning. Men det ger mig anledning att efterfråga utrikesministerns kommentar. Har Sten Andersson förståelse för att den samsyn kring svensk utrikespolitik som jag här talat om, och som Sten Andersson hyllar i utrikesdeklarationen, måste baseras på ömsesidig respekt för varandras insikt, kompetens och folkliga representativitet för att den skall bli bestående? Eller är det också utrikesministerns innersta mening, att socialdemokratin anser sig kunna begära hegemoni över svensk utrikespolitik? Ett klart uttalande på den punkten vore av värde inför de nya prov som svensk utrikesoch säkerhetspolitik ställs inför. Jag tänker på de återkommande ubåtskränkningarna av vårt territorium och på våra framtida relationer till gemensamma marknaden. Vi måste, herr talman, för att kunna komma till rätta med kränkningarna av vårt territorium uppvisa stor beslutsamhet. De kränkningar som utgör ett potentiellt hot mot vår integritet och vårt oberoende måste kunna beivrasoch Prot. 1987/88:85 förhindras. Kraftfulla åtgärder måste därför sättas in mot de återkommande 16 mars 1988 ubåtskränkningarna. I annat fall kan vår vilja och förmåga att hävda vårt oberoende komma att ifrågasättas. Vi bör emellertid inte blanda ihop dessa kränkningar med bedömningar av vad som är det mest sannolika hotet mot vårt land i händelse av krig. Det är den samlade värnkraften i relation till de mest sannolika krigshoten som måste vara vägledande för försvarets uppbyggnad och utveckling. Det är vår förhoppning i folkpartiet att vi utifrån överbefälhavarens bedömningar avseende behovet av förstärkningar av gränsskyddet skall kunna nå ett brett samförstånd om hur de ambitioner som lades fast i förra årets försvarsbeslut skall kunna förverkligas. Herr talman! De framtida relationerna med andra stater i Europa är en oerhört central fråga för Sverige. Om vi hamnar utanför den pågående integrationsprocessen i Europa skulle detta inte innebära att vi förbleve opåverkade av utvecklingen i vår omvärld. Genom EG:s växande betydelse för Sverige i olika avseenden skulle vi i flertalet fall finna, att det låg i vårt intresse att vi så nära som möjligt samordnade vår lagstiftning och vår ekonomiska politik med EG. Den huvudsakliga skillnaden mot en aktiv medverkan i integrationen skulle då bli, att Sverige avstått från inflytandet över de beslut som fattas av EG. Vidare skulle vår politik i väsentliga delar bli en politik för anpassning i efterhand. Vi skulle riskera att inte uppnå likabehandling inom EG. Målet måste vara att Sverige i sak omfattas av de villkor som skall konstituera den s.k. inre marknaden. Svenskt medlemskap i EG saknar aktualitet. Det bör emellertid understrykas att ett väsentligt syfte med den västeuropeiska integrationen är att stärka samhörighetskänslan mellan Europas folk och stater. Vi bör därför akta oss för en sådan definition av vår neutralitetspolitik som isolerar oss från en process, där Europas stater i öst och väst, nord och syd kan närma sig varandra ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Den gräns som enligt folkpartiets mening sätts för Sveriges medverkan i den europeiska integrationen gäller de områden där Sverige av hänsyn till neutralitetspolitiken måste förbehålla sig fullständig nationell handlingsfrihet. Det är Sveriges sak att I självständigt besluta och deklarera vilka dessa områden är. Staters och folks ömsesidiga beroende av varandra har aldrig varit mer påtagligt än i dag. Gro Harlem Brundtlands rapport till FN om vår gemensamma framtid ger eftertryckligt belägg för det. Bara tillsammans kan vi rädda vår jord undan en miljöförstöring som hotar mänsklighetens överlevnad. Det understryks nästan dagligen. Nu senast av rapporten om hur ozonlagret tagit skada. Denna insikt rör vid den för nationalstaten fundamentala frågan om vad som skall förstås med oberoende. Krav på fullständigt oberoende och självständighet är en omöjlighet i en alltmer internationaliserad värld. Bara om vi är beredda att underordna oss vissa gemensamma restriktioner kan vi rädda luft, mark och vatten från förgiftning och död. Denna insikt måste vägleda vårt agerande i det internationella samarbetet. Herr talman! Sverige har sedan FN:s tillkomst mycket aktivt deltagit i organisationens uppbyggnad och arbete. Det är och bör förbli en central del i 21 svensk utrikespolitik att värna om FN:s auktoritet och effektivitet. Jag noterar med stor tillfredsställelse att detta understryks också i utrikesdeklaration. FN har en längre tid befunnit sig i kris. Än har den ena och än den andra stormakten inte betalat sina bidrag till organisationen. Flera av FN:s specialorgan har visat sig vara ineffektiva och genombyråkratiserade. Under vissa tider har arbetet blockerats av politiska ordkrig och ideologiska motsättningar. Resultatet har blivit att FN:s möjligheter att fungera blivit starkt nedsatta. Under det allra senaste året har vi kunnat se några ljuspunkter. Säkerhetsrådet tog sig samman i synen på Iran —Irak-kriget. I Afghanistankonflikten spelar FN:s observatör en medlande roll. Arbetet med att effektivisera organisationen har börjat avkasta resultat. Sovjetunionen har börjat betala även för de fredsbevarande operationerna. I gengäld försämras ekonomin kraftigt av att USA håller inne sina bidrag. Sverige bör spela en aktiv roll i arbetet på att stärka FN. Sverige har just blivit medlem av det särskilda utskott för samordningsoch programfrågor, CPC, som har en central roll i detta arbete. Sverige är vidare en mycket stor bidragsgivare till flera av FN:s organ. Vårt land har dessutom under många år tagit del i fredsbevarande styrkor på flera håll i världen. Ytterligare exempel skulle kunna ges på denna aktivitet. Några av de alliansfria och rika nationerna borde ha särskilda möjligheter att spela en pådrivande roll i arbetet på att förstärka och revitalisera Förenta nationerna. Sverige hör dit. Jag vill mot den här bakgrunden fråga utrikesministern om han anser att vi från svensk sida gjort klart vad vi vill och kan göra för att stärka FN. Om den ekonomiska krisen fortgår, vad är då den kärna i FN:s arbete som absolut inte får drabbas? Hur går det med det tidigare svenska initiativet till en reformerad finansiering av FN? Är det inte dags för Sverige att driva den frågan hårdare? Palmekommissionen utvecklade i sin rapport Vår gemensamma säkerhet några förslag på hur FN:s fredsbevarande arbete skulle kunna effektiviseras. Det gällde effektivare utnyttjande av säkerhetsrådet och generalsekreteraren. Det gällde undersökningsgrupper och militära observatörsgrupper i syfte att föregripa väpnade konflikter och ökad kapacitet för fredsbevarande styrkor. För Sverige som liten, alliansfri demokratisk rättsstat är det särskilt viktigt att aktivt ta del i de internationella organ vars syfte är att värna den internationella rättsordningen. Jag vill mot den här bakgrunden fråga utrikesministern, om det inte möjligen är dags för utrikesförvaltningen att grundligt låta utvärdera och examinera Sveriges möjligheter att ta ett större ansvar för att stärka FN:s ställning. Herr talman! För två år sedan, våren 1986, spred sig förhoppningarna om att den vedervärdiga apartheidregimen i Sydafrika skulle kunna sättas under så hård press att dess dagar blev räknade. I dag har denna optimism flyktat. I dag har allt återvänt till en fruktlös hopplöshet. Det fria västerlandet svek sitt ansvar när möjligheten fanns att tvinga fram en demokratisering i Sydafrika med fredliga medel. Vi gjorde rätt i Sverige när vi demonstrerade mot den övriga världen genom att i lag förbjuda all handel med Sydafrika. Men vi måste erkänna, att vi misslyckats att driva fram den breda internationella aktion som hade varit nödvändig för en framgångsrik sanktionspolitik mot Sydafrika. Vid höstens generalförsamling i FN spelade inte längre frågan någon stor roll. Jag undrar om det möjligen är så att den svenska utrikesledningens energi runnit ut? Har statsministern och utrikesministern utnyttjat de tillfällen som givits under senare tid att i samtal med några av världens ledande statsmän ta upp frågan om sanktioner mot Sydafrika? Konflikten i Mellanöstern har blivit en kronisk tragedi. Frågan har nyligen varit föremål för en omfattande debatt här i riksdagen. Sedan dess har utrikesministern varit på resa i området och haft tillfälle att samtala med ledande politiker. En redovisning ges i utrikesdeklarationen, men jag skulle vara tacksam om utrikesministern ville återkomma till ämnet i vår debatt. De senaste månadernas tragiska utveckling i de av Israel ockuperade områdena visar att en demokrati i längden är svag som ockupationsmakt. Den visar också att varje ockupant, oavsett ursprungligt skäl för ockupationen, själv tar skada av att vara ockupationsmakt. Det kan inte vara förenligt med de värden, som staten Israel och de flesta av dess medborgare bekänner sig till, att hävda sin makt med ett så urskillningslöst och brutalt våld som sker. Människor som uppträder så, har själva tagit skada av att vara ockupanter. Därför måste vi uppmana Israel att, inte bara för palestiniernas skull, inte bara av respekt för internationell rätt, inte bara för att underlätta en fredsprocess utan också för sin egen skull, dra sig tillbaka från ockuperat område. Den demokratiska staten Israel tar skada av att fortsätta att vara ockupationsmakt. Fyra professorer med god kännedom om det judiska folkets lidande och dramatiska historia skrev för några dagar sedan en artikel i Svenska Dagbladet med uppmaningen att stödja fredskrafterna på båda sidor i konflikten. Det är lätt att instämma i den uppmaningen. Artikelförfattarna påpekar att vi i Sverige tenderar att döma Israel för hårt. Man måste komma ihåg att Israel under hela statens existens levat under hot om terror och förintelse. Man begär ett etiskt beteende av Israel som man inte drömmer om att kräva av andra stater hotade av aggressiva grannar, menar artikelförfattarna. Det är sant. Men det är ju för att Israel står oss så nära som vi blir så besvikna. Det är för att vi är Israels vänner som vi ställer så höga krav. Det är för att vi på allt sätt vill skydda Israel som demokrati och rättsstat som vi vädjar om besinning. Det är därför vi så hårt kritiserar oförsonlighet och åsidosättande av internationell rätt. Sverige borde inte, herr talman, ge sitt stöd till någon organisation eller nation som framhärdar i kravet att Israel skall försvinna. Gentemot alla parter måste vi vädja om försoning och besinning. Vi måste uppmana PLO att slutgiltigt bestämma sig för vad som är dess mål. Är det att förinta Israel eller att medverka till palestinskt självbestämmande i fred med Israel? Av PLO måste vi begära att välja den senare vägen och att upphöra med terroraktioner. Av Israel måste vi begära att göra mer för att nå fred. Vi måste eftertryckligt stödja dem inom Israel som önskar en fredskonferens och ser Schultzplanen som ett sätt att starta denna process. Israel måste förklara sig berett att återlämna ockuperade områden i utbyte mot fred och erkännande. De rapporter som dagligen når oss från området är mestadels nedslående. Utrikesministerns uttalanden om att han i sina samtal mött en vilja till kompromiss har mot den bakgrunden tett sig något förbryllande. Är det vad utrikesministern mött eller är det möjligen en förväxling med vad han skulle vilja möta? Jag skulle vilja be utrikesministern att något närmare berätta om vad han inhämtat, som föranleder den relativa optimism utrikesministern givit uttryck för. Vi ville så gärna hoppas och tro att det är en riktig beskrivning. Till slut, herr talman, vill jag upprepa ett krav som rests många gånger de senaste åtta åren och som i dag har högsta aktualitet: Sovjet måste lämna Afghanistan! Nu när fredsförhandlingarna befinner sig i ett kritiskt skede är det viktigt att backa upp detta självklara krav. Det är en självklar skyldighet för Sverige att fördöma det grova brott mot folkrätten som Sovjets invasion av Afghanistan innebär. Sverige har all anledning att som liten oberoende nation stå i första ledet för att kräva respekt för internationell rätt. Afghanistan har lidit svårt av Sovjets övergrepp. Mer än en miljon människor har dödats. Fem miljoner har drivits i landsflykt. Den materiella förstörelsen är omfattande. Jag förutsätter att Sverige är berett att ställa upp med omfattande humanitärt bistånd när kriget är slut. Men jag vill också fråga utrikesministern: Är regeringen beredd att i solidaritet med det sargade afghanska folket ställa utökat humanitärt bistånd i utsikt? Alla andra svar än ett klart ja skulle rimma illa med de värderingar som bör styra vår utrikespolitik.

Herr talman! År 1854 kom indianhövdingen Seattle till Washington för att tala med den vite mannen. Han sade bl.a.: ”Det finns en länk mellan alla skapade varelser. Ni måste lära era barn att jorden under deras fötter är deras förfäders stoft. Lär era barn vad vi lärt våra barn, att jorden är vår moder. Vad som händer med jorden under våra fötter händer också med oss. Allt skapat har ett sammanhang. Mänskan vävde inte livets väv. Hon är endast en tråd av den. Vad hon än gör åt den väven gör hon också åt sig själv.” Det är en insikt som först långt senare gick upp för mänskligheten: vårt beroende av varandra i världen. Denna insikt och det grundläggande axiom som inleder centerns partiprogram om alla människors värde och lika rättigheter är en god utgångspunkt för svensk utrikespolitik. Vår utrikespolitik är en politik för Sverige, för vår fred och framtid. Men den skall också vara en politik för världen. Vi har ett globalt ansvar — att medverka till fred och samförstånd i världen. Ju starkare och mer enade vi står här hemma, desto kraftfullare kan vi agera utrikespolitiskt. Debatten måste dock alltid hållas levande och aktiv. Men den får aldrig styras av inrikespolitiska motiv. En huvudlinje i svensk utrikespolitik är värnet om folkrätten. De folkrättsliga principer som lagts fast i FN-stadgan är av avgörande betydelse för vårt eget land. I en värld som domineras av de två supermakterna är de små staternas existens beroende av att folkrättens principer upprätthålls. För att stärka folkrätten ställs ett oavvisligt krav på Sverige: att vi ständigt påtalar de brott mot folkrätten som förekommer. Den dag vi sätter oss ned och sållar ut länder och av en eller annan anledning underlåter att kritisera deras brott — då är inte bara vår egen trovärdighet i fara, utan vi rycker också undan grunden för de små staternas existens. Folkrätten är vår livlina. Vi kan i vår värld inte leva utan internationella regler. Lika väl som vi behöver trafikregler i samhället behöver vi regler för vår samlevnad på jorden. Detta innebär att vi ständigt måste arbeta på att förstärka FN-systemet. FN måste ha ekonomiska möjligheter att fungera, FN får aldrig sättas ur funktion. Principen om det solidariska betalningsansvaret måste alla stater leva upp till. De inslag som görs i livets väv är omväxlande ljusa och mörka. Samma mönster upprepas ofta — ibland tillkommer nya mönster, som ger oss glädje eller sorg. Till de svartaste inslagen hör rasismen, apartheidpolitiken. Nu skärps förtrycket i Sydafrika. Sjutton betydande medborgarrättsorganisationer har praktiskt taget bannlysts. Biskop Desmond Tutu ser åtgärden som en krigsförklaring. Vi måste öka det internationella engagemanget mot apartheid, så att inte vägen slutar på slagfältet. Pär Granstedt kommer att vidareutveckla centerns syn på Sydafrika, och Birgitta Hambraeus kommer att ta upp sambandet kärnkraft — kärnvapen. I Chile pågår våldet och förtrycket mot oliktänkande. Förtrycket riktar sig främst mot de ungdomar och studenter som vågar trotsa regimen. Femton personer riskerar nu dödsstraff för sina protester. Flera ungdomar är försvunna, och deras öde är ovisst. Jag skrev för några dagar sedan till inrikesministern och bad om besked om vad som hänt de försvunna. Den chilenska regimens metoder att förtrycka oppositionen tål inte dagsljus. Vi måste ständigt påminna om de brott mot mänskliga rättigheter som begås i Chile. De ekonomiska och sociala missförhållanden som råder i Centralamerika utgör roten till konflikterna i området. Men USA:s inblandning försvårar fredsansträngningarna. Ett första steg till fred i området måste vara att alla vapenleveranser och allt militärbistånd till och inom regionen upphör. Det amerikanska stödet till contras strider mot internationell rätt och försvårar fredsansträngningarna. De olika ländernas suveränitet och integritet måste respekteras, och fredsplanen måste ges allt stöd. På skuggsidan av den internationella uppmärksamheten befinner sig också Eritrea. Den blodiga terrorn mot civilbefolkningen fortsätter i oförminskad skala. Befrielserörelsen har starkt stöd bland den eritreanska befolkningen och har därför under drygt 20 år kunnat bibehålla och stärka sin ställning. Det var genom FN:s förmedling som den ursprungliga unionen mellan Etiopien och Eritrea kom till, och därför har FN ett särskilt ansvar för Eritreas framtid. Sverige bör aktualisera Eriterafrågan i FN och i andra sammanhang. Jag vill fråga utrikesministern om regeringens inställning till Eritreas framtid och till den fredsplan som befrielserörelsen har presenterat. Kriget Iran —Irak fortgår år efter år — en tragedi för båda folken. Det är, synes det mig, ett helt meningslöst krig. Också här begås brott mot folkrätten. FN:s ansträngningar, genom en resolution 1987, att få till stånd en fredlig process har givetvis vårt fulla stöd. Kriget Iran—Irak har länge tilldragit sig världens intresse, medan Palestinafrågan fallit i glömska. Israels ockupation av Västbanken och Gaza är ju mer än 20 år gammal, och konflikten är så djup att världen kanske misströstade om att lösa den — och mer eller mindre glömde den. Men vi känner nu händelseutvecklingen, vi ser nästan dagligen tragedierna framför våra ögon. Det förefaller som om det aldrig blir ett slut på övergreppen. Reaktionerna växer nu i Israel mot övergreppen. Kvinnorna är aktiva, startar nya grupper. En grupp vakar en gång varje vecka i Tel Aviv och visar bilder från de ockuperade områdena. En grupp svartklädda kvinnor i Jerusalem demonstrerar varje fredag mot ockupationen. Fredsrörelsen växer. Sverige fördömer den israeliska ockupationspolitiken — helt i enlighet med de folkrättsliga principer som jag tog upp i början av mitt anförande. Den väldiga uppgift som nu ligger framför oss är att söka medverka till en fredskonferens och därmed till en lösning av konflikten, grundad på FN-deklarationerna 242 och 338. Sverige värnar om Israels rätt till säkra och erkända gränser, och vi stöder palestiniernas rätt till en egen stat. Självfallet skall både israeler och palestinier ha rätt att själva välja sina företrädare i en fredsförhandling. Israel och PLO erkänner inte varandra. Ett erkännande borde ske samtidigt och ömsesidigt. Jag skulle vilja framföra en önskan till utrikesministern. Nordsam har nyligen gett ut en bok som heter ”Utmaningar för Nordiskt samarbete”. I den har docent Sune Persson i Göteborg både ställt och besvarat frågan om vad Norden kan göra för fred i Mellanöstern. Han tar upp det resolutionsförslag som Egypten och Frankrike framlade för FN:s säkerhetsråd 1982 som värt att aktualisera. Jag har givetvis inte här möjlighet att gå närmare in på förslaget, men jag skulle önska att utrikesministerns medarbetare studerade det. Det kan kanske vara ett uppslag för agerande på ett nordiskt utrikesministermöte. Inga vägar får lämnas oprövade. Även om vi med tillförsikt ser på utvecklingen i Sovjetunionen måste vi fortsätta att hålla ett vakande öga på behandlingen av oliktänkande. De mest uppmärksammade brotten mot mänskliga frioch rättigheter är behandlingen av judarna. Situationen för kristna i Sovjetunionen och folken i de baltiska staterna visar också att Sovjetunionen inte följer de konventioner som man har accepterat på papperet. Den sovjetiska ockupationen av Afghanistan är inne på sitt nionde år. Resultatet av ockupationskriget är en enorm förödelse av landet. Nära en miljon civila afghaner har dödats och tiotusentals har lemlästats. Fem miljoner afghaner har tvingats att fly från sitt land och två miljoner är flyktingar i sitt eget land. De sovjetiska bombningarna har inte bara dödat människor och förstört bostäder. De har också minskat överlevnadsmöjligheterna för dem som klarat sig levande från luftangreppen. Signalerna från Sovjetunionen om tillbakadragande av trupper är positiva. Vi hoppas verkligen att de skall leda till ett slut på den sovjetiska närvaron i Afghanistan. Men det är viktigt att det afghanska folket får en verklig självbestämmanderätt. Därför är det angeläget att representanter för motståndsrörelsen får delta i de förhandlingar som pågår. Behovet av hjälp till Afghanistan tar inte slut i och med att den siste sovjetiske soldaten lämnar landet. Då börjar i stället den långa och mödosamma uppbyggnaden av landet. Här kan FN bidra med hjälp. Sverige bör därför snarast i FN ta upp frågan om hur Afghanistan skall kunna få internationell hjälp med sitt återuppbyggande. I Sverige bör vi redan nu planera för vilka insatser vi kan göra för att bl.a. hjälpa de afghanska barnen att få tillbaka de delar av sin barndoms utbildning som de mist i de pakistanska flyktinglägren. När skall den svenska regeringen upptäcka det lilla landet Västsahara, sedan länge delvis ockuperat av Marocko? Jag ser hur Sverige arbetar för att öka handeln med Marocko. Men det sägs aldrig ett ord om Västsahara, aldrig ett ord om Polisarios befrielsekamp och aldrig ett ord om de fantastiska sahariska kvinnorna, som byggt ett fungerande samhälle i Saharas öken. Nu gör svenska resebyråer utflykter från Kanarieöarna till Västsaharas ockuperade huvudstad, El-Aaiun. Här behövs en skärpning från Sverige, herr utrikesminister. I år är det 40-årsjubileum för deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Till dem hör bl.a. rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. Brotten mot de mänskliga rättigheterna fortgår världen över. Människor flyr undan politisk förföljelse, människors liv förstörs och familjer splittras. I går avrättades Willie Darden i Florida. Det är en skamfläck för världens länder att man inte har lyckats avskaffa dödsstraffet. Och det är en skamfläck för FN att konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter tillåter dödsstraff vid allvarliga brott. Rätten till liv är den mest grundläggande mänskliga rättigheten, och mot den borde inga som helst undantag få göras. Hur kan en stat någonsin tillåta sig att besluta att döda en medborgare? Hur skall vi någonsin kunna lära våra barn om samlevnad i fred, när staterna själva använder övervåld? Det finns länder som bekänner sig till kristna värderingar och ändå tillåter dödsstraff. Att döda som straff kan aldrig gå ihop med kristna värderingar. De flesta av världens 170 länder tillåter dödsstraff. Bara i ca 26 länder har man inget dödsstraff i lagen. Det finns ett land bland de västliga demokratierna som fortfarande dödar sina medborgare. Det är USA, och det är beklagligt. Amnesty påpekar att under 1900-talet har 25 oskyldiga avrättats i USA. Man säger också att bl.a. pengar och hudfärg samt geografisk hemvist kan vara avgörande när någon döms till döden. Hur många hann avrättas i Sovjetunionen innan sexualmördaren greps? Sverige måste arbeta aktivt mot dödsstraffet och tillsammans med de demokratier som avskaffat det i sin nationella lagstiftning ta nya tag. I ESK-konferensen i Wien har Sverige tagit upp frågan om dödsstraffet, men man har mött hårt motstånd från USA och Storbritannien. Det behövs en bättre övervakning och kontroll av efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och inte minst av konventionen mot tortyr. För de många miljoner flyktingarna i världen har alla länder ett ansvar. Vi har inte rätt att stänga våra dörrar och gränser för dem. Vårt eget flyktingmottagande måste alltid stå i fokus här hemma och förbättras på många punkter. Det var de mörka inslagen, och de är tyvärr fler än de ljusa. Men det finns alltså även ljusa inslag i väven. Det första är det historiska INF-avtalet där man skrotar en hel kategori kärnvapen. Jag skall återkomma till det. Positivt är också det nordiska samarbetet och dess många möjligheter. Klimatet i världen och atmosfären har blivit ljusare och lättare genom supermakternas påbörjade dialog. Glasnost gör livet spännande. Vad händer i det väldiga Sovjetunionen när slutenheten övergår i öppenhet, när man är beredd att diskutera och kompromissa för att uppnå resultat? Öppenheten kan naturligtvis också leda till att dolt missnöje bland olika nationaliteter kommer i dagen, något som nu är fallet med Armenien och Azerbadjan. Det kan leda till att det motstånd som finns mot Gorbatjovs glasnost och perestrojka kan växa sig starkare. Det vore en förlust för världen om inte öppenheten fick fortsätta. Överenskommelsen mellan Sverige och Sovjetunionen om den ekonomiska zonen i Östersjön är också något att glädja sig åt. Centerpartiets ordförande Olof Johansson har här i kammaren tidigare framhållit att han anser förhandlingsresultatet vara gott. Spännande är också den västeuropeiska integrationen. Ett gemensamt uppträdande ger ett starkt Norden. Det gäller också i kontakterna med EG. De nordiska mittenpartierna lade vid Nordiska rådet fram ett förslag om en nordisk studie om Europasamarbetet och om att utifrån denna forma en strategi ur ett nordiskt perspektiv. Det är angeläget, inte minst på de områden där de nordiska länderna har kommit längre i samarbete än man hittills gjort inom EG och där Norden kan bidra till en positiv utveckling. Sveriges möjligheter att spela en positiv roll för fred och samarbete får aldrig äventyras vid en europeisk integration. Den stora utmaningen i vår tid går ut på att undanröja de konflikthot som ännu består som en följd av andra världskriget. Sveriges offensiva Europapolitik måste därför ha ett alleuropeiskt perspektiv. Med den utgångspunkten blir det självklart att Sverige kan spela en långt mer positiv roll för fred, frihet och öppenhet i Europa, om vi kompromisslöst slår vakt om en självständig utrikespolitik. Det finns två stora hot mot mänsklighetens överlevnad. Det är kärnvapnen och miljöförstörelsen. Vi måste arbeta både för fred på jorden och för fred med jorden. Sveriges säkerhetspolitiska situation har kraftigt förändrats under de senaste årtiondena. Den väldiga utbyggnaden och koncentrationen av militära enheter i Murmansk och på Kolahalvön har självfallet också medfört en ökning av NATO:s närvaro i det nordatlantiska området. Nordeuropa är därmed inte längre ett flankområde utan ett strategiskt viktigt område. Vi kan konstatera ökad militär aktivitet i Östersjön. Och ubåtskränkningarna fortsätter. Det är allvarligt. Genom denna förändrade situation kan vid ett kriseller krigstillstånd våra säkerhetspolitiska intressen snabbt trädas för när. De marina aktiviteterna kan bemötas på följande sätt: 1. Genom kraftigt hävdande av vår integritet och vår neutralitet. 2. Genom analys av INF-avtalet och ett förhoppningsvis kommande avtal om de strategiska kärnvapnen för att få till stånd ett klarläggande av avtalens betydelse för Sverige och Norden. 3. Genom försvarsplanering utifrån de nya förutsättningarna. 5. Genom samtal för att söka främja avspänning och skapa förtroende. Vi måste ha kraft att i varje situation hävda vår integritet. Omvärlden måste ha fullständigt klart för sig att vi har både kraft och förmåga att försvara våra gränser och att hävda vår neutralitetspolitik. Vi kommer aldrig att låta oss utnyttjas av någon sida i en stormaktskonflikt. Också när det gäller kränkningar genom främmande ubåtar måste det från svensk sida gång på gång och med skärpa framhållas att vi inte accepterar kränkningar och att vederbörande stat själv får ta risken för vad som kan hända ubåt och besättning. INF-avtalet innebär skrotande av samtliga landbaserade medeldistansmissiler. Man kan väl inte säga att det har någon omedelbar betydelse för Sverige och Norden. Kärnvapen som riktas mot Norden kommer det att finnas många av ändå. Men det är viktigt att avvecklingen av medeldistansmissilerna inte leder till en marin kompensationsupprustning av kärnvapen eller till annan upprustning som medför att gränsen mellan konventionella vapen och kärnvapen suddas ut. Det som nu diskuteras i Genéve mellan USA och Sovjetunionen är en halvering av de strategiska kärnvapnen. En reduktion av dessa måste innebära att även övriga kärnvapenstyrkor minskas, dvs. Frankrikes, Storbritanniens och Kinas. Ur svensk och nordisk synpunkt är det av särskilt intresse hur problemet med de långräckviddiga sjöbaserade kryssningsmissilerna kan lösas. Sveriges försvarsplanering måste självfallet ske utifrån de ökade marina aktiviteterna, även ubåtskränkningarna, och med beaktande av de aktuella avtalen. Den marina rustningen innebär att supermakterna kan koncentrera betydande maktmedel till de flesta områden på jorden. Kanonbåtsdiplomati och invasion över haven kan genomföras med kortare varsel, över längre avstånd och i större skala än tidigare. Ökade aktiviteter på haven ökar också risken för oavsiktliga incidenter och för krig av misstag. Rustningskontroll inom den marina verksamheten skall bedömas inom ramen för den allmänna rustningskontrollen. Olika åtgärder bör ingå i en marin rustningskontroll. Bl. a. bör taktiska kärnvapen på krigsfartyg tas i land och inte medföras på rutinuppdrag. Sverige bör verka för att förhandlingar kommer till stånd om marin rustningskontroll vid CD i Genåve. Och regeringen bör utarbeta ett program för marin nedrustning som vi i centerpartiet har krävt. Sovjetunionen har visat intresse för samtal mellan de nordeuropeiska länderna om marina rustningsbegränsningar. Alla samtal kan naturligtvis vara förtroendeskapande och kan ge information som underlag för arbete i syfte att skapa avspänning i våra havsområden. Det kan diskuteras om man skall utvidga ESK-området med en ny dimension från Medelhavet till Nordpolen — utöver vad som finns i dag, från Ural till Atlanten. Inom centern anser vi att Sverige bör verka för en konferens om förtroendeskapande åtgärder i norra Europa. Vi måste gå vidare i nedrustningsarbetet — med konventionen om kemiska vapen som vi alla väntar så otåligt på, med kärnvapenfri zon i Norden, med provstoppsavtal. Centerpartiet har kritiserat de franska kärnvapenproven vid Mururoa. Nu vill jag fråga utrikesministern: Har regeringen följt riksdagens anvisning — att handla i denna fråga i enlighet med utrikesutskottets framförda åsikt att Frankrikes kärnvapenprov bör upphöra? I detta sammanhang skulle jag också gärna vilja be om en förklaring från utrikesministern varför Sverige svek Nya Kaledonien i FN-omröstningen och därmed stödde den franska kolonialismen. Miljöproblemen har internationella dimensioner. Miljöskadliga utsläpp känner inga gränser — det har vi påtagligt fått uppleva här i Sverige. Det är bara genom internationellt samarbete vi kan lösa problemen. De flesta av oss som är beslutsfattare i dag kommer att vara döda när den samlade effekten av surt nedfall, av uttunnat ozonlager, av den ökande temperaturen och av de ökade utsläppen drabbar vår jord. Är det därför vi är så senfärdiga då det gäller miljöfrågorna? Vi har just i dag fått nya alarmerande rapporter om uttunningen av ozonlagret. Jag hittade i går ett svar från dåvarande jordbruksministern på frågor som jag ställde våren 1976 här i riksdagen om ozonlagret. Det är tolv år sedan. Hur mycket hade vi inte kunnat uträtta under denna tid om viljan hade funnits? Miljöperspektivet måste vi också ha in i de utrikespolitiska frågorna, i de högpolitiska utvecklingsfrågorna. Miljön skall inte särbehandlas, sägs det i Brundtlandkommissionens rapport. Våra ambassader borde bevaka miljöfrågorna. Jag vet inte om det är så klokt att göra indragningar när det gäller lantbruksattachéerna. Det kan knappast främja miljöintressena. I biståndspolitiken har vi i centerpartiet haft framgång då det gäller vårt krav om miljön som ett nytt biståndsmål. Jag måste passa på att tala om att det är ett centerkrav som har bifallits — för socialdemokraterna gör det tyvärr aldrig. Det betyder att miljöoch naturresurshänsyn nu byggs in i allt vårt utvecklingsarbete vid sidan av vårt enorma ansvar att hjälpa de fattigaste i världen. Detta är en vinning av stora mått för de u-länder som vi ger bistånd. Det kan medverka till att förhindra en överexploatering i tredje världen. Herr talman! Det finns ytterligare — och till sist — en dimension i vår fredsoch miljöpolitik, i vårt solidaritetsarbete som är viktig, och det är förankringen i de många organisationerna, utan vilken vår politik skulle vara rätt så ihålig. Här har vit.ex. Folkriksdag för fred, som just har avhållit ett möte och som intensivt arbetat bl.a. med uppgifter som kan underlätta Sveriges deltagande i den nya nedrustningssession som börjar i slutet av maj i FN. Vi har de många fredsoch miljöorganisationerna, FN-förbundet, de många Prot. 1987/88:85 kvinnoorganisationerna, de kyrkliga samfunden och ungdomsorganisatio 16 mars 1988 nerna. Hela den väldiga folkkraft som dessa organisationer representerar — det är verkligen en folkkraft — bär upp solidaritetsarbetet. Utan den folkkraften skulle vi stå oss slätt. Den folkkraften skall vi värna om. Den är en tillgång nu och för framtiden.

Herr talman! Som företrädare för oppositionspartier har vi självfallet i uppgift att, samtidigt som vi söker samförstånd, kritiskt granska regeringens handläggning också av olika utrikespolitiska ärenden. Då stöts vi av uttalanden som dem som kabinettssekreteraren kom med. Det är inte fråga om tolkningar eller annat, utan det går bra att läsa innantill ur det manus som distribuerades av utrikesdepartementet vid det aktuella tillfället. Där sade kabinettssekreteraren följande om svensk utrikespolitik: Detta är en politik som socialdemokratin lagt grunden till i vårt land. Man kan om man vill tala om en socialdemokratisk säkerhetspolitisk hegemoni. Detta är utrikesledningens budskap på interna partisammankomster, men i riksdagen talas det om det nationella samförståndet, enigheten mellan partierna och de likaberättigade samtalen. Det är, Sten Andersson, att tala med dubbel tunga. Man kommer inte från det så enkelt som utrikesministern försökte göra, genom att anföra att vi skall glömma vad kabinettssekreteraren säger. Det kan vara frestande att ofta lyda det rådet, men det leder inte till en alltför seriös hantering av utrikespolitiska problem. Vad gäller den fråga som kanske är den allvarligaste som vi står inför i svensk utrikesoch säkerhetspolitik, nämligen ubåtskränkningarna, kan noteras att det under de senaste månaderna har skett en verbal upptrappning från regeringens sida. Utrikesministern framträdde själv och åberopade lägre stående makter, och statsministern framträdde och talade i mycket sinistra termer om vad som kunde bli konsekvenserna av fortsatta kränkningar. Låt mig mot den bakgrunden säga att det var med en viss förvåning jag i går fann att intet av dessa uttalanden anses av utrikesdepartementet tillhöra kategorin ”viktigare” i utrikesdepartementets officella sammanställning av viktigare svenska uttalanden under förra året. Det är lite anmärkningsvärt att dessa, med alla rimliga mått mätt, viktiga uttalanden inte betraktas som sådana. Så vill jag beröra ett antal sakfrågor som är av stor betydelse. Vad gäller förståelsen för svensk politik utanför Sveriges gränser tror jag, i likhet med utrikesministern, att det finns en mycket bred förståelse för svensk neutralitetspolitik och för svensk säkerhetspolitik, när vi tar oss tiden att förklara den i realistiska termer. Vad jag uttalade mig om var svensk EG-politik, där det från svensk sida finns en tendens att i allmänna vänligheter läsa in ett längre tillmötesgående av svenska krav än det som svenska förhandlare faktiskt möter. Vi skall nog vara medvetna om att det finns en skeptisk attityd ute i Europa gentemot Sverige — landet som plockar russinen ur kakan, som ägnar sig åt andra delar av världen mer än åt de gemensamma europeiska angelägenheterna. Just därför är det så viktigt att vi markerar den europeiska identiteten i vår politik kraftigare än vad som hitintills har varit fallet. Jag vill också, herr talman, nämna Mellersta Östern. Jag tror att vi är överens om grunddragen, som jag sade, i den svenska Mellersta Östernpolitiken, men det är mycket viktigt att betona att vi känner en solidaritet med det palestinska folket samtidigt som vi känner en solidaritet med det israeliska och det judiska folket. Jag uppfattar att Sten Andersson i utrikesdeklarationens formuleringar svänger över litet väl mycket åt det ena hållet, när han talar om solidariteten med den ena sidan men inte med den andra. Det hade varit passande om han också i utrikesdeklarationen tydligt hade sagt att PLO måste erkänna staten Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Sedan är vi helt överens om — det har vi varit överens om sedan 1967 — att Israel måste dra sig tillbaka från ockuperade områden. En demokrati kan aldrig vara en ockupationsmakt utan att förlora sin själ. Jag tror samtidigt att det finns anledning att ha en viss öppenhet inför hur de gränser som är de riktiga skall se ut och hur de statsbildningar som skall säkra nationellt självbestämmande för alla folk, frihet, medborgerliga rättigheter och stabilitet i Mellersta Östern egentligen skall se ut.

Herr talman! Låt mig börja med att trots allt kommentera vad Lars Werner hade att säga om konflikten i Mellanöstern. Lars Werner menar att vi skall tillgripa samma sanktioner mot Israel som mot Sydafrika. Det är en absurd tanke. Det är nästan litet genant att behöva säga det, men tydligen nödvändigt. Mot Sydafrika förordar vi isolering och totalt handelskrig därför att vi vill hjälpa folket i Sydafrika att göra sig kvitt apartheid. Med Israel vill vi utveckla dialogen för att hjälpa till att rädda demokrati, humanism och rättfärdighet. Apartheid i Sydafrika bör förintas, och demokratin i Israel bör bevaras. Det är sorgligt att en ledamot av Sveriges riksdag inte inser denna fundamentala skillnad. Därför måste Lars Werners absurda propå om isolering av Israel avvisas med all kraft. Jag är glad över att utrikesministern och regeringen har valt att i stället utveckla en livligare dialog med Israel. Det är bra att Sten Andersson valde att resa till Mellanöstern och på ort och ställe få till stånd en dialog. Jag delar meningen att krav måste ställas i båda riktningarna på försoning och eftergifter, om det skall vara möjligt att någonsin åstadkomma en lösning av den konflikten. Det är också välgörande att Sten Andersson släpper fram den känslornas indignation som vi alla känner vid betraktandet av utvecklingen i Mellanöstern. De intryck som Sten Andersson har mött i Mellanöstern är ändå fortfarande litet motsägelsefulla. Jag vill ställa frågan på sin spets: Är det så, Sten Andersson, att den bedömning som utrikesministern gör är att PLO har valt vägen mot försoning, att erkänna Israels existens, att upphöra med terroraktioner? Är det utrikesministerns bedömning att de krafter i Israel som vill ha en fredsprocess, en internationell konferens, håller på att växa i styrka? Är de försonande krafterna på båda sidor i tilltagande? Om det är en riktig beskrivning av läget kan man hysa den optimism som Sten Andersson har gett uttryck för. Jag fruktar bara att det kanske är något mer önsketänkande än en realistisk beskrivning av läget. Jag vill också ta upp detta med hegemonin. Som Carl Bildt har sagt är det inte bara fråga om ett olyckligt referat av ett uttalande, utan det är styrkt att kabinettssekreteraren har uttalat sig på detta sätt. Det framgår också av en intervju i Lidingö Tidning, där kabinettssekreteraren får frågan: Står och faller den traditionella utrikespolitiken med socialdemokraterna? Svaret lyder: Den faller utan socialdemokraterna. Det som väcker min reaktion är att en ledande socialdemokratisk utrikespolitiker vägleds av en sådan föreställning, som leder till att samförståndet måste bygga på att socialdemokrater talar och vi andra nickar instämmande. Det är inte möjligt att i längden vidmakthålla ett samförstånd, som bygger på den typen av herremansfasoner. Jag är därför glad över att Sten Andersson ber oss bortse från dessa uttalanden. Jag uppfattar det som så nära en dementi man kan komma. Det hör inte till min natur att skapa strid om futtigheter eller att anmärka på ett olyckligt ordval, men jag tycker att det är viktigt att göra klart att svenskt utrikespolitiskt samförstånd måste bygga på ömsesidig respekt mellan partierna i Sveriges riksdag. Utrikesministern försäkrar mig och andra om att Sverige gör vad som går att göra för att stärka FN:s ställning. Jag hoppas och tror att det är så. Vad jag efterlyser är en samlad strategi inkluderande, om man så vill, också en katastrofplan för den händelse att FN måste koncentrera sig kring det som är viktigare än det viktiga. Kan man då med gott samvete säga att vi har gjort alldeles klart vad vi vill åstadkomma i FN-arbetet, för den händelse den ekonomiska krisen blir bestående? Till slut, herr talman, vill jag med glädje konstatera att riksdagen först har fått besked om de utvidgade humanitära insatser i Afghanistan som regeringen är beredd att besluta om i morgon.

Herr talman! Det känns positivt att det också ett valår kan råda ett samförstånd i utrikespolitiska frågor på det sätt som har redovisats här i dag. Jag noterar också med glädje det positiva uttalande som utrikesministern gjorde om regeringen Fälldins agerande 1982. Det som utrikesministern i sitt anförande sade om samförstånd har jag redan instämt i — jag tycker att det är viktigt. Men jag skulle vilja knyta an till hegemonidebatten och säga att samförståndet inte får ske på socialdemokraternas villkor. Vi inom centerpartiet tycker att det är fel att socialdemokraterna själva utreder alla de frågor som de vill att vi skall vara eniga om. biståndsområdet görs det och har gjorts ett stort antal utredningar — jag kan inte räkna dem alla — och det är departementsutredningar. Det finns också en ämbetsmannakommitté när det gäller den kärnvapenfria zonen i Norden. Vi har från centerpartiet krävt parlamentariska utredningar i olika politiska frågor. Jag menar att samförstånd också förutsätter ett parlamentariskt utredande. Om man diskuterar tillsammans är det lättare att nå ett samförstånd. Vi har en kontinuitet i vår utrikespolitik som är av värde, och den kontinuiteten har vi haft oavsett vilka som har varit i regeringsställning. Jag ställde några frågor till utrikesministern, men jag har inte fått något svar. Jag vill därför upprepa frågorna. Varför svek regeringen Nya Kaledonien? Har regeringen agerat när det gäller de franska kärnvapenproven? De stater som jag har tagit upp i mitt anförande är mycket små — Västsahara, Nya Kaledonien, osv. Sverige kräver att supermakterna skall respektera de små länderna. På samma sätt måste vi respektera de mycket små ländernas problem och stödja dem. Jag är faktiskt oroad över att regeringen inte inser dessa sammanhang och ser vad vår utrikespolitik kräver av oss. Vi måste själva uppfylla de krav som vi ställer på andra. Jag hade förväntat mig någon tanke om eller synpunkt på vad Sverige eller Norden skulle kunna medverka till när det gäller en lösning av situationen i Israel. Vi är överens om att vi skall stödja alla progressiva krafter. Jag deltog i helgen, i samband med den internationella kvinnodagen, i en solidaritetsmanifestation i Aten för palestinska kvinnor och barn. Då diskuterades mycket kvinnorna emellan. Det var europeiska parlamentariker men även en från Canada. Det intryck jag fick var att de progressiva krafter som vill åstadkomma fred i Israel och, som vill värna både om Israel och om palestinierna växer. I debatten i februari talade jag om den dröm som jag fortfarande har, men som jag tyvärr inte har kunnat förverkliga än, nämligen att judar och palestinier tillsammans skulle göra en fredsmarsch. Uppmaningarna på plakaten skulle vara: Fred för Israel. Palestinsk stat. Ett ömsesidigt erkännande av Israel och PLO. När man talar om erkännande tror jag att man måste kräva att båda måste erkänna varandra. Jag tror inte att någondera part kommer att göra det ensidigt, utan det måste vara ömsesidigt och samtidigt. I utrikesutskottet arbetar vi nu med frågor om bistånd till de palestinska områdena och till UNRWA, Jag undrar om man från socialdemokratiskt håll är beredd att ställa upp på detta.